Herr talman! Jag ber att till herr handelsministern få framföra mitt tack för svaret på min interpellation om åtgärder för att möta den oljekris som av allt att döma kommer att bli mer akut än vid den att stimulera ökad tidpunkt då jag framställde interpellationen. De farhågor som då förelåg har besannats och förstärkts. Jag noterar därför med största tillfredsställelse att regeringen har uppmärksammat de problem som jag ville aktualisera i min interpellation. Statsrådet förklarar att det i och med oljeanvändningen blivit svårt att övergå till användning av inhemska bränslen, t.ex. ved. De föreskrifter som förelåg om att man i större utsträckning skulle kunna övergå till vedeldning har enligt departementschefens svar inte haft avsedd effekt. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har av statsrådets svar att döma uppmärksammat dessa problem och i anvisningarna till byggnadsstadgan tagit in särskilda föreskrifter i fråga om värmeanläggningars utformning när det gäller att underlätta en övergång till vedeldning. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet uppmärksammat dessa frågor och även aviserar att ifrågavarande utredning får i uppdrag att närmare överväga hur beredskapsfrågor av hithörande natur bör beaktas i framtida byggnadslagstiftning. Att statsrådet i sitt svar förutskickar att åtgärder kommer att vidtas som kan öka möjligheterna att snabbt ställa om till eldning med inhemska bränslen hälsar jag med största tillfredsställelse. Min interpellation gällde i allra högsta grad just detta problem. Statsrådet vidrör i sitt svar utvinning av t.ex. skifferolja och torv och omtalar särskilt att beträffande torv pågår undersökningar inom överstyrelsen för ekonomiskt försvar för att man redan i kristid skall kunna starta en produktion av bränntorv inom landet. Omfattande tillgångar finns i våra mossar, främst i norra Sverige, omtalar statsrådet. Jag vill i det här sammanhanget erinra om att man i Finland byggt upp ett kraftvärmeverk, unikt så till vida att det är det första som byggts för att enbart eldas med torv. Anläggningen uppvärms än så länge till 44 procent med torv, medan olja fortfarande utgör den huvudsakliga bränslekällan. Men genom torvanvändningen räknar man med att årligen inbespara mellan 20 000 och 40 000 ton olja. Vid avspärrning eller annan liknande krissituation kan man övergå till enbart torvdrift. Enligt min mening kan de här siffrorna från Finland utgöra ett gott exempel på hur man också i vårt land kunde använda det inhemska bränslet, inte bara i fredssituationer utan också som en effektiv beredskap inför sådana krislägen som det nuvarande krisläget beträffande oljan. Nationalekonomiskt sett torde användande av inhemskt bränsle ställa sig mycket lönande. Statsrådet anser att prishöjningarna på olja och den osäkerhet i fråga om bränsleförsörjningen som upplevs i en oljekris kommer att öka viljan att installera omställbara oljepannor. I min interpellation efterlyste jag regeringens medverkan till sådana åtgärder, och jag hälsar därför med glädje handelsministerns svar på den punkten. Jag utgår från att statsrådet vill medverka till att fabrikanterna tar hänsyn till livsviktiga önskemål, dvs. att tillverka värmepannor som lätt går att ställa om till värmeanordningar som är avsedda att eldas med ved etc. Jag beklagar att statsrådet inte finner anledning att ta kontakt med sin kollega finansminister Sträng för att ta upp ett resonemang som syftar till en omprövning av kommunalskattelagen, innebärande ett slopande av beskattningen på naturaförmånen eget bränsle. Därmed skulle en

Herr talman! Herr Lothigius” övningar i politisk framtidshistoria gör det nödvändigt för mig att hålla ett också för min del ovanligt långt anförande i en interpellationsdebatt, så att jag får ge min version av de händelser som har ägt rum. Jag befann mig kanske något närmare de faktiska händelserna än vad herr Lothigius gjorde. Den första fråga han ställde tillsammans med en rad påståenden var: Varför gjorde vi inte något i mars månad? Han säger nämligen att vi redan i september 1972 borde ha vetat att det skulle bli en snabb uppgång av priserna på sågade trävaror. I mars 1973 borde vi ha vetat att priserna skulle fortsätta att stiga fram till september för att därefter stabiliseras. Allt detta borde vi ha vetat enligt herr Lothigius. Och om vi inte visste det, avslöjar det på ett för herr Lothigius förskräckande sätt den dåliga beredskap som finns i handelsdepartementet och de dåliga kontakter som handelsministern har med verkligheten. Låt mig då berätta för herr Lothigius vad företrädarna för branschen själva trodde sig veta vid olika tillfällen — de som står detta så nära som det är möjligt. I mars månad hade prisoch kartellnämnden en kontakt med avnämarna — kunderna — en kategori som herr Lothigius över huvud taget inte berörde i sitt inlägg. De sade att de hade sett prisuppgången över vintern och ifrågasatte om åtgärder skulle vara nödvändiga. De fick det beskedet från prisoch kartellnämnden att detta givetvis var en mycket väsentlig fråga för hela den svenska ekonomin och måste undersökas. Så skedde också. Man lämnade från leverantörshåll upplysningar om vad som hade hänt och förklarade att läget nog pekade på en fortsatt uppgång.

I denna överläggning kom man fram till att man var ense om att den internationella prisutvecklingen höll på att stabiliseras och att därför några speciella åtgärder och ingripanden inte var nödvändiga. Detta, herr Lothigius, var branschens egen bedömning. Vem var det som i mars månad förutsåg att priserna skulle stiga fram till september och sedan stabiliseras? Vem är denna profet? Låt honom stiga upp ur historiens slöjor, så att vi i fortsättningen vet vem vi skall fråga om någonting som ingen annan har kunnat svara på! Detta besked fick vi alltså från avnämarsidan, som verkligen borde vara den part som i första hand skulle reagera om man bedömde det så att prisstegringen skulle fortsätta och leda till en oacceptabel prisnivå eller om försörjningssvårigheter skulle uppstå. Men det visade sig att man inom branschen, på båda sidor om förhandlingsbordet, hade gjort en felbedömning. Prisuppgången fortsatte i juni. Det är riktigt att det togs kontakter från båda håll. Det var branschen själv — i detta fall framför allt trävaruexportörerna — som visade intresse av en överläggning om läget. Deras motiv var framför allt att man såg framför sig en situation där den häftiga prisuppgången skulle få en långsiktig verkan som från branschens synpunkt var negativ, nämligen att den skulle föranleda en övergång till substitut för trävaror, särskilt i byggnation — och det är en utveckling som i och för sig redan i någon mån har inträffat. Det var vid de överläggningarna som branschens företrädare själva sade att de ansåg att prisreglerande åtgärder faktiskt var de enda möjliga, om man skulle lösa branschens problem på sikt. Vi satt och diskuterade det här rätt ingående i slutet av augusti månad, och jag vill säga till herr Lothigius att icke ens då kunde företrädarna för trävaruexportörernas riksorganisation säga om prisutvecklingen skulle komma att fortsätta i samma takt i september, i oktober och i november eller när en stabilisering skulle inträffa och en eventuell nedgång komma. Vi var alla ense om att någon gång 1974 skulle det kunna komma en tillbakagång. Men inte ens då i augusti var det alltså någon som uppträdde så självsäkert som herr Lothigius nu gör på någons vägnar som i mars skulle ha vetat hur det hela borde hanteras.

Herr Lothigius var mycket noggrann med de olika turerna i Nr 131 händelseförloppet, men han undvek precis lika noga att tala om för de Tisdagen den fåtaliga lyssnarna till den här debatten hur egentligen priserna har stigit, 13 november 1973 vilka prisstegringar som faktiskt ryms inom prisstoppets ram och vilka prisstegringar som svenska sågverk i dag får ut på exportmarknaden. Det har ett visst intresse när man skall bedöma skogsindustrins läge mot bakgrunden av en utveckling som — jag instämmer med herr Lothigius — har varit tryckt i vad gäller priserna fram till i fjol. Från oktober till maj 1973 steg priserna på sågade trävaror för de stora kvaliteterna med i genomsnitt 65 procent. Det var på den nivån som prisstoppet låstes. På exportprodukterna har priserna fortsatt att stiga, och där kan man ta ut dessa priser. Från oktober 1972 fram till oktober i år har man kunnat ta ut priser som ligger 100—150 procent över priserna ett år tidigare. Detta är en lönsamhetsförbättring för den svenska sågverksindustrin, och jag menar att det är väsentligt att peka på att den har inträffat. Jag missunnar alls icke branschen den förbättringen, men den har en viss betydelse när det gäller den tacksamhet som jag påstås böra hysa gentemot skogsindustrierna. De har fått belöning, tror jag, under det här året så att de är rätt tacksamma ändå. När vi satt och resonerade om det här i augusti var det en väsentlig fråga, huruvida man skulle sätta prisstoppet i kraft också för avsalupriserna inom skogsbruket. Nu var det stora tekniska svårigheter förknippade med att för någonting som ofta blir ett resultat av utrop på auktioner införa prisstopp. Att införa prisstopp på saker och ting som växer ute i skogen, som står på rot, visar sig också vara svårt. Det är en sak att sälja timmer, en annan att sälja på rot. Vi kunde konstatera att för större delen — i varje fall för en mycket stor del — av marknaden hade avtalen mellan skogsägarna och sågverken redan slutits. Där låg höjningarna på mellan 50 och 70 procent. Det stämde rätt väl med den marginal på 65 procents höjning av priset på trävaror som prisstoppet skulle leda till. Men det som inträffade efter prisstoppet — och som måhända kan vara ganska intressant för herr Lothigius att kommentera — var att det bondeägda skogsbruket gentemot sina egna sågverk höjde avsalupriserna med uppemot 90 procent. Man ansåg med rätta att den 65-procentiga höjning av trävarupriserna, som prisstoppet gav möjlighet till, medförde en sådan lönsamhetsförbättring att skogsägarna här kunde ta en större höjning än som hade skett i andra avtal. Dessutom har det med saken att göra att det inom samma föreningsrörelse närmast ägde rum ett val av bokföringsställe där man ville ta ut förtjänsten. Men detta hade i sin tur konsekvenser för en rad privata små sågverk som var tvungna att följa med i den här prishöjningen. Jag har alltså velat peka på att det var en organisation som utnyttjade tillfället, och jag hoppas att det för denna marknad i framtiden leder till vissa konsekvenser när det gäller utformningen av avtal så att de blir mindre följsamma i förhållande till en enda organisations interna prissättning — det var det som skapade problemet. Den här överenskommelsen har ju kännbara konsekvenser, säger herr Lothigius. Det blev svårigheter med leveranserna, vilket är ganska 41 naturligt.

Jag insåg efter ett tag att eftersom exportsågverken inte var beredda att frivilligt ställa om sin produktion och sina försäljningar så att de i ökad grad riktades mot den inhemska marknaden, skulle den här mycket inflammerade diskussionen om rättvisa mellan olika företag inom branschen fortsätta. När jag tog upp resonemangen igen med exportsågverken så begrep de detta och insåg att om de inte förde över en viss del av sin produktion och sin försäljning till hemmamarknaden, skulle man inte få de mindre sågverken, som framför allt var inriktade på hemmamarknaden, att fullgöra sina leveranser dit. Däremot kan jag inte dela herr Lothigius” bedrövelse över att detta betyder att exportinkomsterna minskar. Inte heller är jag särskilt bekymrad över att de stora exportsågverken får något mindre vinstökningar. Jag vill inte formulera det såsom herr Lothigius gjorde, att de gör några förluster, för det gör de verkligen inte.

Jag tycker att det var, för att uttrycka mig milt, något oberättigat och kanske litet vårdslöst att slänga omkring sig den sortens beskyllningar.

Har vi då ingen möjlighet att göra prisstoppet retroaktivt — dvs. att det gäller från en tidigare tidpunkt — blir dessa spekulationer alltid belönade, och det vill jag inte vara med om. Det är därför jag vill ha möjligheten att säga till alla företrädare för handeln och för industrin, att det lönar sig inte att ni spekulerar i prisstopp, om det på ett område har blivit diskussioner om detta, för det blir det lätt vid snabbare prisuppgångar. Vi måste kunna säga till företrädarna för handeln och industrin: Det lönar sig inte att spekulera i prisstopp, därför att vi har möjlighet att sätta ett prisstoppsdatum som ligger före den tidpunkt då ni började spekulera i prisstopp, och under sådana förhållanden tjänar ni inte särskilt mycket på det. Så några ord om beredskapen. Vi har sedan 1970 en kontinuerlig övervakning av prisutvecklingen i gång. Skälet till att vi redan i mars fick besked om vad som höll på att hända var just att vi hade denna prisövervakning. Det var ju inte så att branschen självmant hade kommit till oss, om vi inte haft denna verksamhet i gång. Den har vi över hela fältet. Det gäller inte bara våra exportprodukter, utan det gäller detaljhandeln och industrin i stort, och den beredskapen är så väsentlig att vi naturligtvis kommer att bibehålla den. Den nyfikenhet herr Lothigius demonstrerar när det gäller SPK:s undersökning av trävaruhandelns prissättning kan jag tyvärr inte tillfredsställa i dag. Undersökningen pågår såvitt jag vet fortfarande, och några resultat av den känner jag inte till. Men jag vill sluta med att säga, herr talman, att nog måste man väl ändå, även om man företräder en bransch och även om man känner sig som sakkunnig på en marknad, erkänna att häftiga råvaruprisrörelser är till nytta för nästan ingen. Jag tror att jag ändå under de många lager av resonemang, som herr Lothigius förde, fann en förståelse även hos honom för att det faktiskt inte är till någon större glädje heller för trävarubranschen att få sådana här häftiga prisuppgångar. Nu kan vi inte dirigera världsmarknadspriserna, men vi kan — och det tror jag ligger i branschens långsiktiga intresse — stabilisera eller åtminstone förhindra alltför häftiga svängningar i de inhemska priserna. Till detta kommer att jag känner ansvar för konsumenterna — de som skall köpa de här produkterna, de som skall bygga hus av dem, de som skall köpa möbler och annat. Det är väl inte så enkelt att konsumenterna kan acceptera att en sådan här konjunktursvängning får det utslaget att den som råkar köpa ett egnahem just i år eller nästa år får en kostnadsökning på 30, 40 eller 50 procent som han sedan skulle få släpa på hela sitt liv. Det är föga tröst för honom att priserna eventuellt går tillbaka 1974 och 1975, vilket kommer andra kategorier av trähusbyggare till godo. Jag tror att den bredden i betraktelsesättet och det perspektivet måste vi ha, om vi skall kunna diskutera de här frågorna på ett meningsfyllt sätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka ytterligare för den här utvidgningen av svaret. Det fanns väl en del där som jag skulle kunna acceptera och som jag tycker ger en viss förklaring till den situation som har uppkommit. Vi kan naturligtvis kämpa om vem som har rätt och inte rätt när det gäller historieskrivningen i det här sammanhanget. Jag är förtroendeman för de enskilda sågverken i en viss del av detta land och har också fått möjlighet att följa den utveckling som skett. Det är väl riktigt att de olika kontrahenterna har träffats under våren — att alltså kunden och leverantören så att säga har diskuterat frågorna. Men vad jag egentligen frågade handelsministern var: Vad gjorde handelsdepartementet? Vad gjorde era företrädare som har att bevaka den här situationen? Det gällde inte vad låt mig säga de våra — kunden och leverantören — gjorde, utan frågan gällde var handelsdepartementet ingrep någonstans. Hur bevakade myndigheterna detta? Det måste ju ha blivit ett glapp på något ställe. Man upptäckte å ena sidan att priserna från hösten till i maj månad stigit med ungefär 75 procent. Men när vi sedan i juni månad fick en prisglidning med bara 3 procent förstår jag att många tänkte att nu har det tydligen börjat stabilisera sig. Och då blev man försiktig. Men om man ser litet bakåt i tiden har det skett en 75-procentig stegring. Sedan fick vi under juli och augusti ett påslag till, på ungefär 25 procent, och då började marknadsbilden klarna. Men jag tycker fortfarande att det var dålig beredskap vi hade vid den tidpunkten. Om vi hade ingripit vid det tillfället, så hade vi nu haft en helt annan situation, och då hade det inte varit så besvärligt att handskas med dessa frågor som det nu är. Vad sedan retroaktiviteten beträffar är den i allra högsta grad en hämsko för svenskt näringsliv, därför att man varken kan eller vågar planera så som man önskar. Ofta utgår man från de förutsättningar som finns i nuet. Jag tycker att näringslivets och handelspartementets företrädare borde lita på varandra och försöka finna arbetsformer som gör en sådan tillit möjlig. Man skall kunna diskutera med berörda organisationer — gärna i hemlighet för att ingen skall frestas att ta vara på de marknadsmässiga fördelarna. Och under alla förhållanden skall man inte vänta i tre månader. Vi har också fått en mycket egendomlig prisbild. I dag lever vi faktiskt med tre olika prisnivåer: ett hemmamarknadspris, ett exportpris och ett dispenspris. För dagen gäller helt andra priser i Göteborg än i Malmö eller andra städer. Vilket pris skall man då utgå ifrån? De olika prisnivåerna gör att det blir en kamp mellan olika företag. Man har i ett företag dispens för ett högre pris, i ett annat måste man använda hemmamarknadspriset, och i det tredje företaget arbetar man med exportpriset. Det är ju helt omöjligt att arbeta under sådana förutsättningar! Dispens kan ibland vara värdefull, men man kan inte utnyttja den om man har ett hemmamarknadspris, ty då kräver kunden-mellanhanden att marknadspriset skall gälla. Det är mycket besvärligt. Nu hör jag också att handelsministern inte är beredd att tillmötesgå näringslivet när det gäller att avskaffa retroaktiviteten. Den skall finnas kvar. Regeringen måste kunna handla när det passar den, säger handelsministern. Men jag tycker att det skall handlas när detta passar både handelsdepartementet och näringslivet. Ni bygger inte upp något förtroende genom det sätt på vilket Ni har handlat i denna situation!

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på denna långa debatt, och jag skulle önska att denna fråga diskuterades på ett från de svenska hemmakonsumenternas synpunkt mera betydelsefullt sätt än som hittills har varit fallet. Tyvärr är jag tvungen att gå till ett sammanträde om några minuter, i annat fall skulle jag mycket gärna ha velat utveckla denna fråga mera ingående. Men vad jag särskilt nu vill fästa handelsministerns uppmärksamhet på är att många företag i vårt land använder trä som råvara vid tillverkning av möbler, möbeldelar och många andra artiklar, och de företagen är i dag närmast förtvivlade över den prisutveckling vi har haft. Här kommer uppgifter om att man nu nått frivilliga uppgörelser som skall tillförsäkra den svenska hemmamarknaden erforderliga kvantiteter råvaror för nästa års behov till gällande stoppriser. Men när man försöker att köpa för leverans nästa år finner man att sågverken visserligen är beredda att för den inhemska marknaden leverera de 20 procent som det nu har talats om för 1974 — men vilka dimensioner får man? Vilka utfall får man? Det sägs då att sågverken har förbundit sig att ställa om sin sågning på ett sådant sätt att det motsvarar det kommande inhemska behovet.

Jag har själv inom ett företag som förbrukar en ganska stor kvantitet trävaror haft anledning att ta kontakt med handelsdepartementet, kommerskollegium och priskontrollnämnden. Trots att man nu i tre veckor på detta sätt försökt ”ragga upp” 2 000 m? osorterad Norrlandsfur för detta företags tillverkning har det ännu inte lyckats, och detta trots att priskontrollnämnden uppger att sågverken har utfäst sig att göra en sådan om fördelning av sågningen att detta skall vara möjligt. Jag har velat nämna detta, därför att jag vet att det inte är många företagare som har möjlighet att genom de kontakter jag har haft driva frågan till sin spets och söka få en rättelse. Jag tycker det är synd att konsumenterna då skall bli lidande.

Detta måste självfallet slå igenom i försäljningspriserna, om vi inte kan få någon rätsida på problemet.

Herr talman! Jag är tacksam för det herr Löfgren har berättat för mig och det uttalande han gjort på vägnar av en intressegrupp som kanske annars inte hade blivit representerad i denna debatt. Tydligen accepterar Ni det här prisstoppet, herr Lothigius. Det var tydligen rimligt att införa det. Det var bara en sak som var fel med det, och det var att beslutet fattades i september och att prisnivån för maj månad blev den som skulle gälla. Vad herr Lothigius har krävt av mig är att jag skulle ha infört prisstoppet i maj månad. Varför accepterade vi att priserna då hade stigit med 75 procent? Varför gjorde vi ingenting i maj? Först en upplysning i sak. Vi gjorde ingenting i maj därför att de avnämare som det talades om nu sist då tillsammans med trävaruleverantörerna förklarade att de i stort sett accepterade de priser som hade etablerats någon gång i april månad och att man kommit fram till bedömningen att prisutvecklingen nog skulle lugna sig. De förklarade alltså i maj månad att de inte såg något behov av ett prisreglerande ingripande. Då drog jag slutsatsen: Är det så att varken leverantörer eller kunder vill ha något ingripande skall jag inte ingripa i onödan. Jag är ledsen om den filosofin, det sättet att tänka, är för enkelt för herr Lothigius, men jag har inte upplevt honom som någon anhängare av regleringar och ingripanden i onödan om marknaden säger att det hela troligen skall klara upp sig utan ingripanden. Det visade sig emellertid att man hade fel, och därför måste vi komma tillbaka. Låt mig säga en sak till: det är alltså retroaktiviteten som upprör herr Lothigius, men han har inte gjort klart vad retroaktiviteten har ställt till med för skada. Vilka är det som har utsatts för svårigheter, påfrestningar och störningar därför att de priser de skall tillämpa nu härrör sig från maj månad? En sak är klar, nämligen att de svårigheter vi fick med leveranserna till den svenska marknaden hade blivit precis desamma om vi hade infört prisstopp i maj, eftersom exportpriserna ändå fortsatte att stiga under sommaren. Det prisgap som vi fick i och med att prisstoppet infördes hade uppstått ändå, leveranssvårigheterna hade inträffat och hemmamarknadssågverken hade varit precis lika ovilliga att sälja till den svenska marknaden. Jag hoppas att herr Lothigius inte inbillar sig att retroaktiviteten orsakade leveranssvårigheterna, för de hade uppstått ändå. Det enda jag har kunnat finna är att en viss organisation, en viss ägargrupp, genom fördröjningen av beslutet av prisstopp i efterhand kunde genomföra en mycket kraftig höjning av avsalupriserna på timmer. Därför är beslutet om ett retroaktivt prisstopp verkligen inget uttryck för en brist på förtroende vare sig för näringslivet eller en viss bransch. Jag har försökt redogöra för de omständigheter som ledde till att vi fattade ett beslut i september som gällde priserna i maj. Vi accepterade — i den meningen har herr Lothigius rätt i sin kritik — en prishöjning på 65 procent. Om han tycker att det var för mycket kan han säga ifrån. Vi accepterade den, men vi tyckte att den inhemska marknaden inte därutöver borde drabbas av prisstegringarna, och därför beslutade vi att maj månads priser skulle gälla. Tanken att vi genom snabba diskussioner och snabbt genomförda åtgärder alltid skall kunna fatta beslut om prisstopp så att de inte behöver i någon mening ha retroaktiv verkan är helt orealistisk. Dessutom tycker jag inte att herr Lothigius skall försöka stimulera fram hastverk i hanteringen av sådana här frågor. Vi behöver många gånger tid på oss för att studera vad som hänt och överlägga med branschen. Under den hanteringen är det ofrånkomligt att spekulationerna startar: vad är på gång, varför överlägger prisoch kartellnämnden eller handelsdepartementet med den och den branschen? Vi har alltså spekulationer om prisstopp. Jag skall gärna säga till herr Lothigius att jag betraktar det som en exceptionell företeelse att prisstoppets retroaktivitet i detta fall var så lång som fyra månader. Vi eftersträvar inte sådant, utan det var de speciella förhållanden som rådde som gjorde att vi tvangs gå tillbaka från början av september till början av maj. Jag anser att retroaktiviteten normalt skall röra sig om högst några veckor, i bästa fall några dagar — men helt utan den möjligheten kan jag inte ställa vare sig prisoch kartellnämnden eller regeringen om vi skall kunna hantera de här problemen. Jag vill sluta med att säga att jag tycker att det är fel att skylla prisstoppet för att vi har fått så många olika prisnivåer på den här marknaden. Om jag inte har lärt mig något annat under den här övningen så har jag ändå lärt mig att den svenska trävarumarknaden kunde visa upp en ytterligt splittrad prisbild. För det första släpade timmerprismarknaden efter exportmarknadspriserna med mellan en och tre månader. För det andra var det enormt stora geografiska skillnader i priserna. För det tredje var det stora skillnader mellan olika leverantörer och olika kunder — beroende på rabatter och på annat. Vi trädde in i en prisdjungel, herr Lothigius, det var verkligen inte någon enkel marknad med några få priser. Möjligen tror jag att vi har rensat upp i den något genom den åtstramning som prisstoppet medförde.
Herr talman! Nu börjar den här debatten ordna upp sig — vi har i alla fall kommit dithän att handelsministern har medgivit att jag kan ha rätt i att ett långt avstånd mellan situation och beslut kan vara felaktigt och att vi i fortsättningen bör gå in för en retroaktivitet som rör sig om några dagar eller någon vecka. Då är vi i diskussionen inne på den linje som jag har syftat till att ta upp. Handelsministern må tro mig eller inte, men har man följt utvecklingen på marknaden upptäcker man hur svår situationen är mot bakgrunden av denna retroaktivitet. Vi köper varor hela året, bl.a. av skogsägarna, till priser som bestäms av den stående prissättningen. Det innebär att det uppstår villervalla i juni, juli och augusti, när prishöjningarna inträffar. Sågverken och även trävaruhandlarna var inte beredda att sälja, utan stannade upp när förhandlingarna började och undrade vad de skulle göra för att klara upp situationen. Handelsministern trodde inte att jag vore intresserad av konsumenten. Då kom herr Löfgren in i debatten. Jo, det är just där mitt intresse ligger, eftersom konsumenten är vår kund. Skall man inte vara intresserad av sin kund? Det är kunden man först och främst måste intressera sig för, om man över huvud taget skall få sälja! Mot den bakgrunden ville vi med handelsdepartementet ta upp frågeställningen om en god beredskap, så att vi får veta hur vi skall handskas med problemen inom vår näring för att det inte skall uppstå sådana här retroaktiva företeelser. Att situationen är sådan för herr Löfgren — som nu har gått; jag skall därför inte polemisera mot honom — beror på att storindustrin här i landet måste omställa sin produktion. Man är ovan vid den svenska hemmamarknaden och har icke det underlag som krävs för att kunna leverera till den differentierade svenska hemmamarknaden. Därför kommer det ut varor i marknaden som inte passar. Sådan är tyvärr situationen till följd av att man förfarit på det här sättet. Till sist, herr talman, kan jag förstå av handelsministerns senaste svar att man nu vill tränga närmare in i branschen och syna den. Då vill jag ge handelsministern ett anspråkslöst råd. Denna marknad är komplicerad med sina hundratals olika komponenter — handelsministern har alldeles rätt i att den ibland är en djungel — men tänk på att de många komponenterna i djungeln fyller en viss funktion i den differentierade marknaden! Låt vettigt och praktiskt folk, som känner branschen inifrån, sköta detta, annars blir det, herr handelsminister, ett sammelsurium! Jag ber att få tacka för det tillrättaläggande som debatten dock har givit.

Herr talman! Kraven på bättre arbetsmiljö förs fram med stor tyngd av hela den fackliga rörelsen. Det är krav som har sitt ursprung i en många gånger bister verklighet ute på arbetsplatserna med risker för ohälsa och skador på grund av bl.a. buller, luftföroreningar och psykisk press. Undersökningar inom LO-förbunden har visat att över 80 procent av medlemmarna upplever risker för hälsan på grund av förhållanden i arbetsmiljön. Många upplever sitt arbete som psykiskt pressande. De kemiska miljöriskerna är stora problem i arbetsmiljön. På många arbetsplatser förekommer ljudnivåer som överstiger gränsen för vad som ger hörselskador. Det är mot bakgrunden av dessa påtagliga och vardagsnära förhållanden på arbetsplatserna som kraftfulla åtgärder för en bättre arbetsmiljö måste ges en central plats i reformpolitiken. De avgörande besluten om arbetsmiljön har hittills i hög grad fattats av arbetsgivarna och deras företrädare. En social förnyelse av villkoren i arbetslivet förutsätter att de anställda själva får väsentligt större möjligheter att påverka förhållandena på de arbetsplatser där de gör sina dagliga insatser. Arbetsmiljön blir därmed både en social trygghetsfråga och en fråga om de anställdas inflytande på den egna arbetsplatsen och över den egna arbetsmiljön. Arbetsmiljön är en väsentlig del av hela utformningen av produktionslivet. Därav följer också att arbetsmiljöförbättringarna måste ses som en del av produktionskostnaderna och alltså åvila arbetsgivarna — en grundprincip som redan omfattas av arbetsmarknadens parter och som nu fått sin anslutning i socialutskottets föreliggande betänkande. Arbetsmiljöfrågorna griper in på ett brett område i samhällspolitiken. De är en betydelsefull del av en av våra viktigaste framtidsuppgifter: industrilivets villkor och arbetslivets förnyelse. Arbetsmiljöfrågorna griper också över gränserna. De mål vi uppställer för förändringar i vår arbetsmiljö kan aldrig till fullo förverkligas, om de inte följs av motsvarande strävanden i andra länder, konstaterades i LO:s förslag om arbetsmiljön till den senaste LO-kongressen. Vi har därför sett det som en angelägen uppgift att i olika internationella sammanhang aktualisera dessa spörsmål. Vi har från svensk sida med kraft aktualiserat arbetsmiljöfrågorna bl.a. i Internationella arbetsorganisationen, ILO, i Genéve. Jag hade själv tillfälle att vid årets ILO-konferens i början av juni betona angelägenheten av att ILO:s styrelse arbetar fram ett handlingsprogram för åtgärder av internationell karaktär på arbetsmiljöområdet. Arbetsprogrammet bör innehålla en plan för hur arbetsmiljöns olika delområden skall behandlas vid ILO:s kommande konferenser. = Arbetet har en central plats i människornas tillvaro, och förhållandena i arbetet sätter sin prägel på livet i övrigt. Om arbetet upplevs som hälsovådligt och otryggt påverkar detta oundvikligen familjeliv och fritid. Den sociala värdering som arbetet ger påverkar hela livssituationen. Vi måste därför slå vakt om arbetets och inte minst det praktiska yrkesarbetets värde och — låt mig tillägga det — värdighet. Detta är enligt min mening utgångspunkten för en förnyelse av arbetslivets villkor. Tidigare har reformpolitiken i stor utsträckning gällt förhållanden utanför arbetslivet. Vi måste nu på ett annat sätt beakta människornas villkor i produktionen och låta våra sociala målsättningar i större utsträckning även prägla arbetslivet. Det är som Tage Erlander uttryckt det fråga om att vidga välfärdsbegreppet, att ge det djupare innehåll. Låt mig i det sammanhanget få citera honom direkt: ”Demokratin är en oerhört krävande styrelseform. Vi begär av människorna att de skall vara beredda att skaffa sig ett eget omdöme om de mest invecklade frågor. Sedan skall de vara med om att forma en politik på grundval av sina kunskaper och sitt omdöme. Det begär man av dem. Men i det arbetsliv i vilket de flesta människor lever, så får medborgarna inte någon användning för dessa kunskaper. Där får de finna sig i direktiv och order. De kan inte ens bestämma vilken ställning de skall ha på sin kropp när de skall utföra skötseln av maskinen. Det kommer en tekniker, en ingenjör, en högskoleutbildad psykolog och talar om för dem att så här skall ni stå. Ännu mindre får de bestämma någonting om fabrikens maskiner och vad fabriken skall tillverka osv. Detta är en orimlig situation: att å ena sidan kräva av medborgarna att de skall ha ett säkert omdöme om valutareservens storlek och mjölkprisernas beroende av jordbruksuppgörelsen och alla dessa ting.

Ny teknik, nya produktionsformer, och radikalt förändrade arbetsförhållanden präglar i dag arbetslivet. De tekniska förändringarna har också medfört nya risker för skador på grund av buller, damm, gaser etc. Nya kemiska produkter har tillkommit, vars verkningar i många fall är okända. Lösningarna av dessa nya problem kan vi inte söka i ett kvarhållande av föråldrade produktionsformer och arbetssätt. Men den tekniska utvecklingen får inte ske på bekostnad av människornas trygghet, hälsa och trivsel, och utvecklingen får inte medföra att nya klasskillnader uppstår. Vi måste beakta produktionens villkor, men vi måste också visa stor omsorg om människornas villkor i produktionen. Detta gäller inte minst de äldre och de handikappade. Här riskerar vi att sådana grupper i stigande utsträckning slås ut från arbetsplatserna. Det är en fara som vi måste möta med nya insatser för att skydda deras ställning i arbetslivet, inte minst då det gäller arbetsmiljöfrågorna. Detta är frågor som får allt större betydelse för vår sociala lagstiftning. De nya utvecklingstendenserna inom arbetslivet har lett till att arbetarskyddets ansvarsområde har vidgats utöver det gamla traditionella yrkesskadebegreppet. Ett modernt arbetarskydd måste ta ansvar för de anställdas hälsa i mera vid bemärkelse. Arbetsplatserna måste så långt som möjligt göras säkra och riskfria utifrån en mera total hälsosyn. De rester av det gamla klassamhället som lever kvar i riskabla och dåliga arbetsmiljöer måste undanröjas. Vi kan inte acceptera en teknisk planering som tar lätt på olycksfallsrisker och yrkeshygieniska riskfaktorer. Redan på planeringsstadiet måste genomtänkta skyddsåtgärder sättas in. I produktionsförloppet måste skyddsfrågorna ständigt hållas aktuella med rätt för de anställda att medverka och utöva ett direkt inflytande. Samhället måste genom lagföreskrifter, tillsyn och service på ett mera effektivt sätt än hittills ställa krav i dessa och andra avseenden. Samhället måste också på ett effektivt sätt bistå det lokala arbetarskyddet i dess strävanden att hävda de anställdas skyddsintressen i de bedömningar som skall sammanvägas inför planering, konstruktion och val av utrustning. Vår föränderliga arbetsmiljö kräver en uppföljande verksamhet som med kraft kan hävda arbetarskyddssynpunkter i varje steg av det produktionstekniska handlandet. Därför måste löntagarnas möjligheter till inflytande på beslutsprocessen kraftigt förstärkas. Löntagarnas representanter i det lokala arbetarskyddet måste genom lagstiftning få ökade handlingsmöjligheter. Detta ställer krav på en vidgad och för djupad arbetarskyddsutbildning. Det är också viktigt att yrkesinspektionen ges möjlighet att på ett kraftfullt sätt understödja de krav som förs fram av det lokala arbetarskyddet. Nuvarande sanktionssystem, då arbetsgivare inte alltid efterlever förelägganden och beslut från yrkesinspektionen, måste effektiviseras. Då flera arbetsgivare är engagerade vid samma arbetsplats, t.ex. byggnadsarbetsplatser och varven, är frågan om ansvaret för arbetsmiljön oklar, och sådana oklarheter i ansvarsfrågorna måste elimineras. De målsättningar för arbetsmiljöpolitiken som jag här har angett bildar grundvalen för den proposition beträffande åtgärder för bättre arbetsmiljö som nu föreligger till behandling i kammaren. Propositionen om arbetsmiljön är ett viktigt led i en omfattande offensiv för att förändra människornas villkor i produktionslivet och fördjupa demokratin. Arbetsmiljöpropositionen har ett självklart samband med regeringens förslag om AP-fonderna, styrelserepresentationen, anställningstryggheten, de statsanställdas förhandlingsrätt bl.a. i fråga om arbetsmiljön och med den pågående utredningen om avskaffande av §32. Den av regeringen framlagda propositionen om arbetsmiljön bygger på arbetsmiljöutredningens första betänkande. Låt mig här framhålla att det är ett mycket förtjänstfullt arbete arbetsmiljöutredningen presenterat. Det är också ett betänkande som med rätta tilldragit sig stor uppmärksamhet, och det har varit föremål för en omfattande remissbehandling. Den remissbehandlingen har i vissa avseenden varit helt unik. Utöver de omfattande officiella remissinstanserna genomförde Landsorganisationen och det socialdemokratiska partiet samtidigt ett omfattande remissförfarande av utredningsförslaget i form av diskussioner vid arbetsplatsmöten och andra sammankomster. Denna arbetsplatsremiss, som utförligt redovisats i propositionen i samband med de andra remissyttrandena, innebär att utredningens förslag har diskuterats av över 7 000 grupper med mer än 85 000 deltagare från alla näringsgrenar och alla delar av landet. Det är ett förfarande som saknar motstycke, och låt mig också tillägga att det har varit ett värdefullt stöd i arbetet att utforma regeringsförslaget. Vi fick därigenom bekräftat att reformarbetet på arbetsmiljöområdet bör inledas med aktiva åtgärder när det gäller den lokala skyddsverksamheten och de anställdas inflytande. Huvudfrågorna i propositionen gäller därför kraftigt ökade handlingsmöjligheter för skyddsombud och skyddskommittéer och andra åtgärder för att ge de anställda ett större inflytande över den egna arbetsmiljön. Andra frågor som ägnas stor uppmärksamhet gäller yrkesinspektionens insatser och utbildningen på arbetsmiljöområdet. Jag skall inte här ta upp tiden med att gå in på hela den rad av olika åtgärder som föreslås i propositionen. Socialutskottet har i sitt betänkande utförligt behandlat alla dessa frågor och därigenom lagt grunden för en allsidig debatt här i kammaren om detta viktiga ämne. Som ansvarig för regeringens arbetsmiljöproposition vill jag gärna ge uttryck för min uppskattning av den positiva grundsyn till regeringens reformförslag som präglar socialutskottets omfattande betänkande om arbetsmiljöreformerna. Jag vill gärna till kammarens protokoll också notera ett välförtjänt tack till alla dem som under utredningsarbetet och remissbehandlingen har varit med om att lägga grunden till dessa viktiga reformer. De nu aktuella reformerna är ett viktigt fortsatt steg på vägen mot förbättrade arbetsförhållanden och ökat löntagarinflytande på arbetsplatserna. Det betyder inte att vi har nått fram till något slutmål. Tvärtom: mycket återstår att göra, något som också har omvittnats vid den stora arbetsplatsremissen. Arbetslivets sociala förnyelse och demokratisering är en uppfordran som kräver en lång rad av fortsatta kraftfulla insatser på arbetsmiljöområdet. Detta kommer också till klart uttryck i regeringens vidsträckta direktiv för arbetsmiljöutredningens fortsatta arbete, där bl.a. frågan om de s.k. hygieniska gränsvärdena enligt min mening är av mycket stor betydelse. På grundval av arbetsmiljöutredningens fortsatta omfattande arbete avser regeringen att under den kommande riksdagsperioden fullfölja arbetsmiljöreformerna med en helt ny lag om arbetsmiljön. Reformarbetet i fråga om arbetsmiljön kommer i framtiden lika väl som i dag att fordra ett samspel mellan lagstiftningsåtgärder och den fackliga rörelsens insatser.

Herr talman! Det vi om några timmar har att fatta beslut om är ett betydelsefullt steg på vägen mot en bättre miljö inom arbetslivet. Detta är en fråga som länge har debatterats, och det har tagit lång tid innan man kommit fram till förslag. I riksdagen har ofta diskuterats hur man på olika sätt skall kunna öka välfärden för människor. Men alltför ofta har detta skett utan en helhetsbedömning av människornas livssituation. Förhållandena i arbetslivet har inte tillräckligt beaktats som en viktig del i en människas totala livsmiljö. Genom den hittillsvarande utvecklingen har många tunga och farliga arbetsmoment kunnat undanröjas. Maskiner har trätt i människans ställe, skyddsanordningarna har blivit bättre och arbetstiden har successivt förkortats. Skyddslagstiftningen har också successivt byggts ut. Utvecklingen har emellertid givit det resultatet att nya förhållanden och nya risker har uppstått. Tempot har drivits upp, gifterna har blivit fler, arbetet är ofta monotont och tröttande, bullerstörningar har inte på ett tillfredsställande sätt kunnat elimineras. Trots att vissa sektorer inom näringslivet för närvarande har ett stort behov av arbetskraft är genomströmningen av arbetskraft inom ifrågavarande industrier mycket stor. Sannolikt är miljön en starkt bidragande orsak till dessa förhållanden. Många har en livsmiljö som de upplever som föga stimulerande. Där finns inte de positiva stimulansfaktorer som behövs. I stället präglas miljön av buller, stress, onormala temperaturer, giftiga ämnen osv. Att arbeta under sådana förhållanden innebär både fysiska och psykiska påfrestningar, och den anställde uppfattar helt naturligt sin arbetstid som någonting negativt. Arbetslivets utveckling har inte inneburit en tillräcklig anpassning till människans fysiska och psykiska förmåga. De alltmer specialiserade arbetsuppgifterna innebär att stimulansen i arbetet ofta går förlorad, och därmed blir kraven på den enskilde större. Den pågående uppdelningen av arbetsmarknaden i en öppen och en skyddad del är ett bevis på detta. Herr talman! För drygt tio år sedan påtalade vi från centerpartiets sida riskerna i denna utveckling, och jag tar mig friheten att här citera några stycken ur centerns miljömotion nr 587 år 1962. Jag gör det inte minst därför att det i den allmänna debatten ibland har framhållits att i denna centerns motion finns inte ett ord om arbetsmiljön. Jag citerar alltså: ”Att arbetslivet för många människor medför avsevärda, ibland hälsovådliga psykiska påfrestningar, har mer och mer trängt in i det allmänna medvetandet. Man talar rätt allmänt om arbetslivets stress, vilken då inkluderar tävlingsmomentet, karriärmomentet och kravet på en viss prestation under ofta obehagliga yttre förhållanden. Det vore verklighetsfrämmande att tro, att alla dessa stressfaktorer kan eller ens bör elimineras, eftersom de långtifrån alltid kan anses skada organismens hälsa. Kvar står emellertid faktum, att många människor arbetar under ett för dem hälsovådligt psykiskt tryck, och detta tryck behöver och får visst icke accepteras som någonting självklart och oundvikligt, lika litet som man hade anledning att acceptera de fysiskt föga människovärdiga arbetsförhållandena under förra seklet vid industrialismens genombrott. När det gällt att skydda arbetaren mot olycksfall i arbetet, mot industrigifter, fukt, smuts och fysisk överbelastning, har utan tvivel mycket uträttats. I allt större utsträckning har maskiner fått överta det tyngsta och smutsigaste arbetet. Man har infört arbetarskyddslagstiftning och man har begränsat arbetstiden. Samtidigt och delvis som en följd av detta har arbetet alltmer rationaliserats och automatiserats, en utveckling som kan väntas bli ytterligare accelererad i samma mån som nya marknader öppnas för vår industri samtidigt som konkurrensen utifrån hårdnar. Kraven på att arbetet skall utföras enklare, snabbare och billigare kan emellertid därvid lätt medföra belastningar som vår organism inte är konstruerad att tåla. Till de stressfaktorer som existerar redan i dagens läge kan sålunda väntas komma ännu fler. I denna situation måste det anses ytterligt angeläget att man med kraft går in för åtgärder, som syftar till en psykohygienisk sanering av arbetslivet, såväl det nuvarande som framtidens, i övertygelsen att detta är såväl humanitärt som nationalekonomiskt motiverat. Utöver att man på detta sätt i viss utsträckning kan väntas kunna förebygga olika förslitningssjukdomar ökar man nämligen arbetstrivseln, två faktorer som tillsammans logiskt och erfarenhetsmässigt sett uppvisar ett nära samband med och leder till en ökning av produktiviteten. Denna psykohygieniska sanering kan sammanfattas i tre nyckelord: 1) rätt man på rätt plats, 2) anpassning av arbetsuppgifterna till individens totala biologiska förmåga och behov, och 3) en konstruktiv personalvård. Huvudprincipen i detta program måste bli att vid planeringen av en arbetsuppgift mera ta hänsyn till vad den mänskliga organismen tål och trivs med, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Det finns arbetsuppgifter som upplevs som naturvidriga av flertalet människor. Sådana uppgifter måste antingen planeras om eller möjligen förbehållas det lilla fåtal individer, som verkligen kan väntas tåla belastningen. Principiellt bör sådana arbetsuppgifter om möjligt saneras bort, och det bör betonas att inga ekonomiska fördelar på kort sikt — för företaget eller för den enskilde — kan anses uppväga de förluster i hälsa och därigenom i produktivitet, som sådana onormala belastningar resulterar i.” Det är alltså snart tolv år sedan vi från centerns sida fann det vara angeläget att riksdagen med kraft tog itu med arbetsmiljöproblematiken. Vi noterar därför med mycket stor tillfredsställelse att riksdagen nu äntligen är beredd att fatta beslut som kan förväntas ge mera påfallande konkreta resultat. Det är dock beklagligt att vi inte har kunnat enas om åtgärder som gör det möjligt att snabbt sanera dåliga arbetsmiljöer. De försummelser som förevarit på miljöpolitikens område gör att många företag ställs inför stora omställningsproblem när miljökraven skärps. Den grundläggande principen måste vara att företagen själva bär sina miljökostnader — något annat vore felaktigt i ett längre perspektiv. Riksdagen har tidigare ställts inför detta problem, nämligen då det gällt företagens omgivningsmiljöer. Vi har då kunnat enas om bidrag för att snabbt få till stånd förbättringar när det gäller rening av avlopp och rök. Det måste vara rimligt att samhället ger samma prioritet åt en snabb förbättring av arbetsmiljöerna. Ett sådant ekonomiskt stöd ändrar inte den grundläggande principen om företagens miljöansvar. Det innebär i första hand ett fullföljande av tidigare fastslagna principer på miljöpolitikens område. För att arbetsmiljölagstiftningen snabbt skall kunna slå igenom är det viktigt att samhället på alla sätt stöttar upp lagen. Bidrag och lån till arbetsmiljöförbättrande åtgärder är ett sätt. Krav ur arbetsmiljösynpunkt måste ställas när investeringsfondsmedel tas i anspråk eller när företagen på annat sätt utnyttjar lån ur statliga fonder eller statliga bidrag. Det är självklart att samhället skall resa sådana restriktioner — vi kan inte tillåta att nya, dåliga arbetsmiljöer skapas. Herr talman! Vi kan knappast nå konstruktiva lösningar av arbetsmiljöproblemen med mindre än att de anställda själva har möjligheter att påverka sin miljö. Frågorna kring arbetsmiljö och företagsdemokrati hänger intimt samman. Jag vill liksom socialministern uttrycka min glädje över att det rått så stor enighet om dessa grundläggande principer, när vi i socialutskottet har behandlat denna stora och betydelsefulla fråga. De nu föreslagna åtgärderna bygger i stor utsträckning på att de anställda skall få inflytande på arbetsplatserna, främst genom att skyddsombudens ställning stärks. De anställda vet vad de talar om när det gäller miljöproblemen på arbetsplatserna. De kan med utgångspunkt i sina egna erfarenheter diskutera dessa problem och ta ställning till dem. Debatten blir då mera seriös än den debatt som ibland har förts i massmedia, där det förekommer ett tyckande som många gånger helt snedvrider miljödebatten och inte alltid leder den framåt. Därför är det viktigt att de anställdas ställning stärks ur inflytandesynpunkt. För att skyddsombuden skall kunna driva dessa frågor är det viktigt — det vill jag kraftigt understryka — att utbildningen prioriteras. Det är ett mycket stort ansvar som läggs på skyddsombuden, och om de skall kunna fylla den uppgift som de påtar sig är det nödvändigt att utbildningen följer med. En annan fråga är synen på kroppsarbetet och det manuella arbetet. Statustänkandet här borde vi också få en seriös debatt om. I annat fall klarar vi inte de stora och viktiga uppgifter som den svenska industrin står inför i framtiden. Företagshälsovården måste också byggas ut, och jag vill understryka nödvändigheten av att detta sker i samråd med landstingen ute i landet. Även egenföretagarna måste omfattas av företagshälsovården. Ett fortsatt reformarbete på arbetsmiljöområdet är nödvändigt för att alla skall kunna beredas trygga och stimulerande arbetsplatser. Det gäller att ge arbetsplatserna en fysiskt, psykiskt och socialt riktig utformning. Förutom att en sådan utveckling är en förutsättning för individens välfärd, torde den innebära en samhällsekonomisk vinst. Dagens beslut betraktar jag som sagt som en bit på vägen, och en mycket värdefull sådan. Som jag förut sade gäller dessa frågor i stor utsträckning attityd och medvetenhet hos de anställda. Detta måste enligt min uppfattning grundläggas redan i skolan och följas upp i andra utbildningar. För mig är det självklart att arbetsmiljöfrågor utgör ett naturligt inslag på alla stadier av vårt utbildningssystem. Många problem är av så allvarlig karaktär att de fordrar en snabb lösning. Mest akut är, som jag ser det, kontrollen av kemiska ämnen och bullerproblemen. Den otillfredsställande informationen om innehållet i och konsekvenserna av användningen av kemisk-tekniska preparat gör att allvarliga följdverkningar uppstår i form av förgiftningsfall, eksem och allergier. Olika företag har uppenbarligen stora problem att få tillverkare av kemisk-tekniska preparat att deklarera innehållet i sina varor. Och även om varorna deklareras kan det ofta vara svårt att klara ut vilka effekter innehållet har. Jag hoppas att vi genom produktkontrollagen och arbetsmiljölagstiftningen kan rensa bort en mängd skadliga ämnen ur industriproduktionen. Därför är det nödvändigt att arbetsmiljöutredningen snabbt får behandla dessa frågor — med förtur. Arbetsmiljöutredningen bör få möjlighet att pröva arbetsmiljöproblematiken utifrån den helhetssyn som framgår bl.a. av motionerna från centern. Direktiven till utredningen bör enligt vår uppfattning vidgas, och då blir det också naturligt att den får ett parlamentariskt inslag. När vi nu äntligen skall ta krafttag på arbetsmiljöns område blir det naturligt att med utbildning och forskning följa upp dessa frågor. Det är vidare viktigt — vilket LO starkt har betonat — att tillsynsmyndigheterna får tillräckliga resurser att arbeta. Jag tänker då inte minst på de viktiga uppgifter som faller på kommunerna. Vi måste se till att lagen verkligen följs upp ute i landets alla delar och på arbetslivets skilda områden. Yrkesinspektionen måste ha en organisation som gör det möjligt för den att få nära anknytning till arbetsplatserna. Därför har vi i motionen aktualiserat distriktsindelningen och anfört att man bör sikta till en distriktsindelning som överensstämmer med länsindelningen. Jag tror att det är riktigt att vi arbetar utifrån de förutsättningarna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som jag har varit med om att underteckna, dvs. reservatio

Herr talman! Vår standardhöjning får alltmer en inriktning på andra faktorer än de rent materiella. Till dessa andra faktorer hör en bättre arbetsmiljö i vidsträckt bemärkelse. Ett vägledande motiv för en sådan standardhöjning är harmoniska människor, som upplever arbetstillfredsställelse, trygghet och trivsel i sitt dagliga arbete. 1970-talet kommer alldeles uppenbart att präglas av debatt om och förverkligande av en bättre arbetsmiljö. Den politiska enighet om att prioritera de här frågorna som vi i dag redan har fått bevis på innebär att ett sådant påstående är verifierat. I folkpartiets arbete för ett mänskligare samhälle intar miljöfrågorna i allmänhet och arbetsmiljöfrågorna i synnerhet en central plats. Vår syn på arbetslivets villkor präglas av humanitära och sociala motiv, men vi påvisar också den samhällsekonomiska och företagsekonomiska lönsamhet som investeringar i en bättre arbetsmiljö uppvisar. Samhälle och näringsliv har inte råd att spara på de här insatserna.

Betydelsefullt för trivseln i arbetet är enligt vår uppfattning framför allt medinflytandet för de enskilda anställda på den enskilda arbetsplatsen, men vi betonar också starkt kopplingen mellan medinflytande och medansvar. Arbetsmiljöfrågorna hänger mycket nära samman med en rad andra sektorer av samhällelig verksamhet. Den yttre miljön diskuteras ofta i termer som i det väsentliga överensstämmer med dem som vi använder i många arbetsmiljösammanhang. Det är uppenbart att åtgärder som förbättrar den yttre miljön ibland leder till problem med arbetsmiljön. Där kan det finnas motsättningar som måste uppmärksammas. Arbetsdemokratin på olika nivåer är, som jag antydde tidigare, ett verksamt medel för att skapa bättre arbetsmiljö. Arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och näringspolitik måste utformas med hänsyn till arbetsmiljön. Ett lönsamt näringsliv skapar naturligtvis i och för sig resurser för snabbare reformer på området än om vi har en långsam utveckling av lönsamheten i näringslivet. Målsättningen för och styrningen av den tekniska utvecklingen är av grundläggande betydelse för arbetsmiljöförbättringar, liksom självfallet också sociologisk och psykologisk forskning. Den här exemplifieringen visar hur många kontaktytor med andra samhällsverksamheter som arbetsmiljöproblemen har och hur betydelsefullt det då är med en politiskt medveten samordning och prioritering av olika åtgärder. En faktor i detta sammanhang som jag personligen fäster stort avseende vid är att i vårt komplicerade samhälle allt fler människor får svårigheter att anpassa sig. De blir i viss mening handikappade. Här uppstår då ett omänskligt växelspel mellan förslitning och rehabilitering. Detta omänskliga växelspel måste vi bryta, och för det har alla människor i och utanför arbetslivet ett stort ansvar. Det är alldeles klart att ett väsentligt instrument för en bättre arbetsmiljö är en omvandling av arbetslivets villkor mera generellt. Möjlighet till variation och arbetstillfredsställelse i jobbet, möjlighet till sociala kontakter med arbetskamrater även under själva arbetet är emellertid någonting som t.ex. i modern processindustri ofta försvåras. En annan form för organisation av arbetet på den enskilda arbetsplatsen är självstyrande grupper, där man kan pröva olika arbetsuppgifter för att få en bättre helhetsbild av den egna uppgiften i produktionssammanhanget. Företagshälsovården är också en väsentlig punkt i reformarbetet. Där är det naturligtvis oerhört betydelsefullt att de anställda på olika arbetsställen — i ett företag, i ett statligt verk — får ett klart inflytande över företagshälsovårdsfrågorna. Detta kan ske genom att man utnyttjar något befintligt medinflytandeorgan. Företagsnämnden är här ett mycket intressant alternativ. Herr talman! De grundläggande värderingar som ligger bakom mitt resonemang är i betydande utsträckning gemensamma för alla partier. Socialministerns inledningsanförande tolkade jag som baserat på samma värderingar. Men den politiska ambitionen att förverkliga målsättningarna varierar. Bättre arbetsmiljö handlar ju om politik, om en av de viktigaste politiska frågorna. Den bedömningen ligger bakom folkpartiets krav att arbetsmiljöutredningen skall kompletteras med politiker, göras parlamentarisk. De här frågorna är för viktiga för att överlåtas till experter. Experterna kan ju inte avväga hur stora resurser som bör avdelas för just den här sektorn — det är en politisk prioritering. Därför måste den politiska prioriteringen komma in redan på ett tidigt stadium i arbetet. Utvecklingen när det gäller t.ex. arbetsolycksfall har inte gått tillräckligt snabbt i önskad riktning. Nuläget i fråga om organisation och resurser för tillsyn och rådgivning är inte tillfredsställande. Satsningarna har kommit sent. Arbetsmiljöutredningens delbetänkande är här talande. Enligt dess visserligen nu två år gamla siffror var det bara 42 procent av de registrerade arbetsställena med minst 50 anställda som hade skyddskommitté. Lagstiftningen föreskrev då sedan 23 år tillbaka att skyddskommitté skall finnas på dessa arbetsställen. Om detta skrev utredningen: ”Även med beaktande av anförda felkällor är det anmärkningsvärt att andelen arbetsställen med skyddskommitté i gruppen 50—99 arbetstagare är mindre än en fjärdedel.” Liknande brister finns avseende förekomsten av skyddsombud. Brister i statistiken är en av felkällorna. Symtomatiskt för de bristande satsningarna är kanske att man inte ens med säkerhet vet hur dålig efterlevnaden av arbetarskyddslagen är. Resurserna för tillsyn och rådgivning var länge helt undermåliga. ”De makthavande i finansdeparte mentet har alltid prutat på skyddet för den mänskliga arbetskraften. Det är ett styvmoderligt behandlat område med låg status.” — Detta bittra omdöme fällde dåvarande generaldirektör Otto Westling i en tidningsintervju inför sin avgång från posten som chef för arbetarskyddsverket för några år sedan. Nu har snabba åtgärder vidtagits, ofta åtgärder som folkpartiet tidigare har föreslagit men fått avvisade i riksdagen. Det yttersta ansvaret för att bristerna kunnat bestå faller givetvis på regeringen, som länge inte ens såg till att den mjuka lagstiftning som finns och som nu skall skärpas har efterlevts. Den nu aktuella propositionen 130 om bättre arbetsmiljö är inte särskilt kontroversiell. Den torde i allt väsentligt bifallas av en enhällig riksdag. Förslagen är konstruktiva och välmotiverade, de har bara dröjt för länge. Med de förväntningar på arbetsmiljöutredningen som socialdemokraterna har byggt upp är arbetsmiljöutredningens första delbetänkande och propositionen inte överväldigande.

Diskussionen i utskottets betänkande har i stor utsträckning kommit att handla om alla de motionsyrkanden som går längre, som representerar en högre politisk ambitionsnivå än den regeringen och socialdemokraterna i utskottet — de är i vissa fall följsamma nästan intill det skrattretandes gräns — har velat nå upp till. Från oppositionspartiernas sida har vi velat göra principuttalanden, principdeklarationer, men vi har här mött ett motstånd. Det finns klara skillnader mellan socialdemokrater och folkpartister t.ex. när det gäller en samlad målsättning för arbetsmiljön och medinflytande för de anställda. Folkpartiet är berett att redan nu i princip ansluta sig till mera långtgående målsättningar, medan socialdemokraterna avvaktar expertutredningar och nu inte redovisar principuppfattningar i alla delfrågor. Låt mig redovisa några av de krav av olika dignitet som folkpartiet för fram. Vi vet att somliga av dessa frågor är på väg att lösas — andra får vi fortsätta att driva ett tag till. Bättre rapportering av olycksfall och skador och bättre statistik. Statistiken är ett instrument i ett informationssystem som får effekt när det gäller de förebyggande insatserna. Bättre tillbudsrapportering. Där finns väsentlig information att hämta, och där finns mycket av uppgifter att plocka fram för de förebyggande insatserna. Utbyggt tekniskt skyddsarbete, förebyggande skyddsarbeten — som ju alltid blir billigare än att rätta till i efterhand. Skärpt kontroll av kemiska ämnen. På sikt kravet på den omvända bevisbördan när det gäller ämnens farlighet. Bullerbekämpningen bör enligt vår uppfattning ges förtur. Som mål på kort sikt måste uppsättas att ingen skall behöva riskera hörselskador genom sitt arbete. Ökad uppmärksamhet på förekomsten av infraljud och ultraljud. Målsättningen skall inte vara att sätta hörselskydd på jobbarna, utan att göra det möjligt för dem att ta av sig skydden utan att riskera skador. Förprövning ur arbetsmiljösynpunkt av vissa typer av arbetsplatser i något mer långtgående utsträckning än den som propositionen redovisar och framför allt med en för de enskilda företagen förenklad administrativ hantering. Flera arbetsmiljömoment i utbildningen av tekniker, ekonomer, medicinare — ja, alla yrkesgrupper som har med arbetsmiljöer att göra. Utbyggd forskning, förbättrad information, utbyggd företagshälsovård, medinflytande, medbestämmande och medansvar för de anställda på alla nivåer. Företagsnämnden som huvudansvarigt organ för arbetsmiljöfrågorna med beslutanderätt över arbetsmiljöinvesteringarna och egna budgetmedel kan göra företagsnämnden till ett ännu mer verksamt instrument för de anställdas medinflytande än det i dag är. En begränsning av kontinuerligt skiftarbete, ersättning av ackordslön med tidlön, flexibel arbetstid och fler deltidsarbeten. Detta är några av de punkter vi tagit upp och som vi fäster stort avseende vid. Jag skall, herr talman, något litet kommentera några av de 31 reservationerna i utskottsbetänkandet.

Det här förutsätter enligt vår uppfattning att arbetsmiljöutredningen görs parlamentarisk, att man får en politisk prioritering redan i utredningsarbetet. Vid det arbete i utredningen som nu pågår fäster vi stort avseende vid att man ger förtur åt frågorna om bättre kontroll av kemiska ämnen i arbetsmiljön och om effektivare lagstiftning mot buller. Socialministerns uttalande i inledningsanförandet innebär ett visst tillmötesgående av det kravet. Bland de ofta förbisedda styrinstrumenten i samhället är de ekonomiska. Alltför ofta är t.ex. statsbidragsregler och villkor vid långivning ur statliga fonder slumpmässiga. Här kan vi målmedvetet använda ekonomiska styrinstrument. Vi får inte frånhända oss de viktiga instrumenten när det gäller att styra utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö. Här anser vi att det är motiverat med särskilda stimulansåtgärder för att snabbt komma till rätta med existerande arbetsmiljöproblem. Vi vill här jämställa arbetsmarknadspolitiska, näringspolitiska och arbetsmiljöpolitiska bedömningar när det gäller angelägenheten av t.ex. omoch nybyggnad av produktionsanläggningar. Som jag tidigare har sagt fäster vi stor betydelse vid ett verkligt medbestämmande får de anställda i frågor som rör arbetsmiljön i vid bemärkelse. Därmed avser jag både de anställda som grupp och som enskilda människor. Vi vill att riksdagen här gör ett principuttalande om att den kommande arbetsmiljölagen skall garantera de anställda en position jämställd med arbetsgivarens i vad avser det reella inflytandet över arbetsmiljön i vid mening. Här vill jag på nytt betona att frågan om huvudansvaret för arbetsmiljön lägges på företagsnämnderna, som då måste ges en beslutanderätt i arbetsmiljöfrågor. Företagsnämnden torde framför allt när det gäller företagshälsovården snabbt kunna bli en lämplig huvudman liksom huvudman också för skyddskommittéernas verksamhet. När det gäller utbildningsfrågorna vet vi att ganska mycket just nu håller på att hända på många olika håll. Det som enligt vår uppfattning här behövs är en övergripande och samordnande översyn av utbildningen på alla nivåer i fråga om både den allmänna grundutbildningen och den specialutbildning som är inriktad på arbetsmiljöfrågor. En viktig del av tillsynen av arbetsmiljöförhållandena, som redan i dag ligger på kommunerna, kommer i framtiden i än större utsträckning att läggas på dem. Det är därför betydelsefullt att man redan nu gör ett principuttalande om att kommunernas kostnader för den kommunala tillsynen skall täckas med statsbidrag. Det innebär en klar garanti för att snabba förbättringar kommer till stånd ute på fältet. Detta överensstämmer med vad LO uttalat i sitt remissyttrande över arbetsmiljöutredningens betänkande. Här måste vi ha klart för oss att en kommun utarbetar sin budget för ett kommande år vid sådan tidpunkt att då vi tar ställning till den nya lagstiftningen budgeten i stort sett är fastställd. Det medför väldiga svårigheter för kommunerna att snabbt göra de insatser som är angelägna. Ett principuttalande om kostnadstäckning med statsbidrag skulle innebära att kommunerna snabbare än eljest kan göra de angelägna satsningarna. En fråga som folkpartiet ensamt får driva gäller ett principbeslut om obligatorisk företagshälsovård. Det står alldeles klart att vid den breda remiss, som arbetsmiljöutredningens betänkande blev föremål för, tillmättes frågan om obligatorisk företagshälsovård stor betydelse. Därför vill vi att ett principbeslut skall fattas om obligatorisk företagshälsovård och att det skall kombineras med en tidplan, som är ägnad att medföra en snabb utbyggnad av företagshälsovården. I ett speciellt sammanhang vill vi också peka på hur staten kan styra utvecklingen. Som upphandlare av maskiner, fordon och annan teknisk utrustning kan staten i egenskap av köpare i sina specifikationer till leverantörerna ställa krav exempelvis på dämpning av buller. Därigenom kan staten tvinga fram en bättre teknik på detta område. Det här är ett verkningsfullt sätt att styra den tekniska utvecklingen, och det utgör ett styrinstrument som man inte får försumma att använda. Folkpartirepresentanterna i utskottet pläderar för detta i reservationen 31, i vilken emellertid insmugit sig ett litet fel som bör rättas till senare. En liten detalj, som har uppmärksammats av folkpartisterna i utskottet i ett särskilt yttrande, är frågan om enmansbetjäning på normalgodståg och expressgodståg. Folkpartirepresentanterna förutsätter att den frågan skyndsamt prövas av arbetsmiljöutredningen under dess fortsatta arbete. Det här är ju inte bara en arbetsmiljöfråga utan också en Herr talman! Mycket mer vore att säga i detta ärende, men jag skall inskränka mig till de anförda synpunkterna och ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 5, 6, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 och 31.

Herr talman! De förslag avseende arbetsmiljön som vi nu har att ta ställning till grundas på arbetsmiljöutredningens första betänkande. Huvudpunkterna i förslaget gäller förbättrad utbildning för skyddsombud och utökning av skyddsombudens befogenheter, regler för skyddskommittéernas verksamhet, skärpta regler om förhandsprövning av arbetslokaler, samordning av ansvaret vid gemensamma arbetsställen, förbättrad offentlig tillsyn och förstärkning av arbetarskyddsfondens resurser. Det är förslag som vi från moderata samlingspartiet hälsar med tillfredsställelse. Men det gäller också att lagstiftningen fullföljs och inte bara blir tomma ord. Därför är det viktigt att skyddsombuden och de fackliga organisationerna får ett större ansvar, som också föreslås. Men samtidigt ställer lagstiftningen större krav på den politik som förs på andra områden. Om vi inte beaktar produktionens villkor, finns det kanske inte resurser att förbättra de anställdas villkor. Det är en princip som vi måste följa. Kring det allra mesta i de föreliggande förslagen har vi i utskottet nått full enighet. Trots det finns ett stort antal reservationer, föranledda av yrkanden i motioner, som väckts antingen med anledning av propositionen eller som väckts under den allmänna motionstiden och som nu behandlas. Det stora antalet reservationer skall inte ses som att vi är oense i den stora frågan — om det behövs en bättre arbetsmiljö eller inte. Jag är övertygad om att alla är ense om målet — en bättre arbetsmiljö — men när det gäller bästa sättet att nå detta mål skiljer sig uppfattningarna ibland. Beträffande det fortsatta reformarbetet på arbetsmiljöområdet finns en gemensam borgerlig reservation, nr 1. I den reservationen föreslås att direktiven för arbetsmiljöutredningen vidgas och att man med utgångspunkt från en helhetssyn på arbetslivet analyserar det mer långsiktiga behovet av reformer på arbetsmiljöområdet, varvid de samhällsekonomiska aspekterna ägnas särskild uppmärksamhet. Mot den bakgrunden föreslås bl.a. också att arbetsmiljöutredningen görs parlamentarisk. Det kravet framstår för mig som rätt självklart. Att vi inte nått enighet kring dessa förslag är kanske ägnat att förvåna, men de har alltså resulterat i en gemensam borgerlig reservation till förmån för yrkandena. I reservationerna 3 och 4 har representanter för folkpartiet och centerpartiet respektive vänsterpartiet kommunisterna föreslagit att arbetsmiljöutredningen skall behandla vissa frågor med förtur. När det gäller kontrollen av kemiska ämnen, hygieniska gränsvärden i fråga om buller, luftfuktighet, temperatur, belysning, vibrationer, gaser, giftämnen och annat finns det naturligtvis starka skäl för att söka komma till rätta med problemen snarast möjligt, t.ex. genom förtursbehandling i arbets miljöutredningen. Dessa frågor är bland de viktigaste just nu. Men jag har under mina nära 20 år som yrkesarbetande lärt mig att fort och bra går inte alltid att förena. Det här gäller dessutom frågor av så stor räckvidd, om bestämmelserna skall utformas generellt, att jag tror det blir bäst om arbetsmiljöutredningen själv får ta ställning till om dessa frågor skall behandlas med förtur eller inte. Det är anledningen till att vi inte kunnat biträda något av dessa yrkanden. I reservationen 5, som är en gemensam borgerlig reservation, tas upp frågan om bidrag till miljöförbättringar inom företagen. Miljöförbättringar bör i princip bäras av produktionen både när det gäller industrins omgivningsmiljöer och när det gäller arbetsmiljön inom företagen. Det kan vi väl vara ense om. Men jag vill i detta sammanhang säga att om vi skall ställa krav på företagen, och det gör vi i hög grad genom de förslag som utskottet här tillstyrker, då är det också vår skyldighet att se till att politiken på alla områden formas så att företagen får resurser att klara sina skyldigheter. Lönsamheten i företagen måste vara så hög att uppgifterna som vi förelägger kan klaras. Lönsamma företag ger trygghet för de anställda, kan ge bättre löneförmåner och har resurser till arbetsmiljöförbättringar. Det är alltså den målsättningen för den ekonomiska politiken och skattepolitiken som måste ligga i botten. Har företagen inte möjlighet att ekonomiskt klara vad vi lagstiftar om, står vi där med våra lagar och mångdubbelt fler arbetslösa på grund av nedläggningar. För att snabbt förbättra omgivningsmiljöerna utgår nu statsbidrag till detta. Motiveringen är bl.a. att kostnaderna annars skulle bli så kännbara för de enskilda företagen. Vi anser i reservationen 5 att det kan vara lika befogat att sådana bidrag utgår för att man snabbt skall komma till rätta med brister i arbetsmiljön inom företagen. Det är minst lika viktigt att se till att skyddet är fullgott innanför företagsväggen som utanför densamma. Reservationen 8 behandlar frågan om hur skyddsombuden skall utses. Där föreslår vi ändrad formulering i 40 8 andra stycket i förslaget till ändring av arbetarskyddslagen. I nu gällande formulering står att ”val av skyddsombud förrättas av arbetstagarna eller, på framställning av dem, av lokal organisation, genom vilken de kunna anses företrädda”. Det är väl egentligen inget större fel på den formuleringen. Den innebär att beslutet fattas av berörda arbetstagare, men om de så önskar av den fackliga organisation ”genom vilken de kunna anses företrädda”. I propositionens förslag till lagtext föreslås nu detta avsnitt få följande lydelse: ”Skyddsombud utses av lokal facklig organisation, som är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finnes ej sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.” Propositionens förslag innebär att man flyttar beslutanderätten från de berörda arbetstagarna själva till den fackliga organisationen. Att det är besvärligt även med nuvarande bestämmelser framgår av en skrivelse från Svenska driftpersonalförbundet, där man bl.a. skriver: ”Redan i dag kan vårt förbund ej till fullo hävda skyddsintressena för våra medlemmar. Sverige har idag fri föreningsrätt. Den får ej bli illusorisk och urholkad. Konsekvenserna av lagförslaget blir följande: Vid ett större företag organiserar ett fackförbund alla anställda utom t.ex. 20 personer vid en energicentral. Energicentralens arbetsuppgifter är särpräglade i förhållande till det övriga arbetet vid företaget. Ingen annan än just en anställd vid energicentralen har kompetens för att göra en bedömning i skyddsfrågor. I kraft av den fria föreningsrätten önskar de 20 anställda tillhöra just Svenska driftpersonalförbundet. Arbetsgivaren sluter kollektivavtal med det fackförbund som organiserar de övriga anställda men ej med Svenska driftpersonalförbundet. I det läget står energicentralen utan skyddsombud, eller i vart fall utan kompetent skyddsombud. Kan detta vara acceptabelt? Även om den goda viljan finns hos en organisation bunden av kollektivavtal finns tyvärr inga garantier för att ett skyddsombud utses som är representativt för arbetstagarna inom ett visst skyddsområde. Det bör enligt förbundets mening vara på det viset att den organisation som organiserar arbetstagare inom ett visst arbetsområde också skall tillsätta skyddsombud för ifrågavarande område.” Det är ju betänkliga missförhållanden som här påtalas. Med propositionens förslag blir rimligen de av Driftpersonalförbundet redovisade problemen större, men med det förslag till lagtext som finns i reservationen 8 skulle problemen inte bli så stora. I denna reservation föreslår vi följande lydelse: ”Skyddsombud utses efter förslag av berörda arbetstagare av lokal facklig organisation, som är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finnes ej sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.” Vi har alltså utöver propositionens lagtext tillagt att de berörda arbetstagarna först skall ges tillfälle till förslag. Nu kan visserligen den invändningen göras att den nuvarande formuleringen, enligt vilken de berörda arbetstagarna själva fattar beslutet, är bättre. Men då skall vi komma ihåg att genom det föreliggande propositionsförslaget får den fackliga organisationen ett större ansvar för att skyddsombuden sköter sitt uppdrag. Då är det också rimligt att de får möjlighet att besluta om vem som skall ha uppdraget. Men det hindrar inte att de berörda arbetstagarna skall ha kvar så stort inflytande som möjligt. Därför bör den fackliga organisationen utse skyddsombud först sedan berörda arbetstagare getts tillfälle att komma med sina förslag. Om det finns flera fackliga organisationer verksamma på samma arbetsställe, såsom påtalas i skrivelsen från Driftpersonalförbundet, förutsätter jag att överenskommelse om ansvarsfördelningen mellan dessa, när det gäller t.ex. skyddsombuden, träffas lokalt. Om det visar sig att detta inte fungerar tillfredsställande, får vi väl ta upp frågan till nytt övervägande. Samma motivering kan gälla beträffande utseende av arbetstagarföreträdare i skyddskommitté, vilket behandlas i reservationen 10 med följdyrkande i reservationen 12. Även i dessa fall bör de berörda arbetstagarnas uppfattning om vem som bör utses vara avgörande då det gäller att utse arbetstagarrepresentanter. Därför har vi även här föreslagit att den lokala fackliga organisationen skall utse representanter först efter förslag från berörda arbetstagare. I reservationen 17 tar vi upp frågan om möjligheten till avstängning av en arbetstagare som bryter mot skyddsföreskrifterna. Enligt arbetarskyddslagen 78 har arbetstagare skyldighet att använda förefintliga skyddsanordningar, följa lagar och föreskrifter, iaktta försiktighet och medverka till förekommande av ohälsa och olycksfall. Men om en arbetstagare olovligen eller utan giltigt skäl tar bort eller försätter ur bruk en skyddsanordning, kan han dömas till böter av domstol. Bestämmelsen härom i 67 8 arbetarskyddslagen föreslås stå kvar med mindre ändringar i formuleringen. Möjligheten att dra ett ärende om ovilja att iaktta skyddsföreskrifter inför domstol måste dock vara något som tillgrips när andra möjligheter är uttömda eller när det är fråga om mycket allvarliga förseelser. Nu föreslås i propositionen att när det gäller brister i skyddsanordningar som faller under arbetsgivares ansvar skall skyddsombud få rätt att avbryta arbete i avvaktan på ställningstagande av skyddsinspektionen. Utskottet tillstyrker detta. Men även när arbetstagare inte följer givna föreskrifter eller inte hörsammar skyddsombudets uppmaningar kan snabba och enkla åtgärder emot den tredskande vara nödvändiga, t.ex. att skyddsombud får lagfäst rätt att utverka avstängning från arbetet av den tredskande. Arbetsmiljöutredningen har ännu inte tagit ställning till det framtida innehållet i nuvarande 7 § arbetarskyddslagen. Vi menar att den här frågan om möjligheten att avstänga arbetstagare som inte rättar sig efter skyddsbestämmelserna är så pass viktig att den bör ägnas särskild uppmärksamhet i arbetsmiljöutredningens fortsatta arbete. Utbildningsfrågorna tas upp i den gemensamma borgerliga reservationen nr 18. Vi anser att det är angeläget med en övergripande översyn av utbildningen i arbetsvetenskapliga ämnen vid utbildningsanstalterna med syfte att stärka och fördjupa utbildningen på arbetsmiljöområdet. Vi menar att detta bör ske i samverkan med organ som nu arbetar på berörda områden och att riksdagen bör ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet har anfört i den frågan. Detsamma gäller yrkandet i reservation nr 19, där vi föreslår inrättande av en professur i arbetsmiljöforskning. Den gemensamma borgerliga reservationen grundar sig på en motion från moderata samlingspartiet. Sedan motionen väcktes har UKÄ i sin anslagsframställning för nästa budgetår föreslagit att två högre tjänster på det arbetsvetenskapliga området skall inrättas, en på det samhällsvetenskapliga och en på det medicinska området. Mot bakgrund av den i propositionen redovisade synen på betydelsen av arbetsvetenskaplig forskning finns det väl vissa skäl att hoppas att UKÄ:s förslag kommer att vinna gehör. Men även om så sker, kvarstår framför allt forskningen inom det tekniska området. Det är kanske viktigast för framtidens arbetsmiljöer att den tekniska utvecklingen går hand i hand med önskemålen om att förbättra arbetsmiljön. Nya maskiner, redskap och arbetsmateriel måste utformas med tanke på att skapa bästa möjliga förhållanden för dem som skall använda dem. Vid sidan om den tänkta utbyggnaden av högskolan i Luleå bör, menar vi, en förstärkning av forskningen inom det tekniska området snarast komma till stånd, och vi anser att riksdagen i nästa års statsverksproposition bör föreläggas förslag i ärendet. Frånvaron på arbetsmarknaden tas upp i reservationen nr 27. I motiveringen till den motion från moderata samlingspartiet som ligger till grund för reservationen sägs bl.a. att det är nödvändigt att analysera orsakerna till den höga frånvarofrekvensen. Därvid bör belysas frånvarons förhållande till kön, ålder, löneläge, befattningsnivå, arbetstillfredsställelse, skiftarbete, löneform etc. En jämförelse mellan privatoch offentliganställda torde också vara intressant, liksom en jämförelse med avseende på arbetsplatsernas belägenhet i större respektive mindre orter. Även sjukförsäkringsreglernas inverkan på frånvaron bör ingående analyseras. Det sägs vidare att det är sannolikt att en sådan undersökning på en rad områden skulle ge uppslag till åtgärder som genom att undanröja bakomliggande orsaker kunde nedbringa frånvaron. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi får större kunskaper om orsaker och verkan på det här området. Mycket kan kanske förbättras med relativt enkla åtgärder, om man bara har klart för sig vad frånvaron beror på. Den arbetsgrupp som SAF och LO gemensamt tillsatt för att studera frågan inom den del av arbetsmarknaden som de tillsammans företräder visar hur betydelsefull man inom dessa organisationer ansett frågan vara. Men den arbetsgruppen har endast sysslat med kartläggning av den del av arbetsmarknaden det där gäller och inte i det vidare perspektiv som motionsyrkandet går ut på. Tjänstemannagrupperna omfattas t.ex. inte av denna utredning som SAF och LO verkställt. Vi förutsätter givetvis att de resultat som kommit fram genom den här arbetsgruppen kan bli en värdefull hjälp för den övergripande utredning som vi föreslår i reservation 27. Det är viktigt att det utredningsarbete vi föreslår får ske jämsides med arbetsmiljöutredningens arbete därför att det säkert kunde ge intressanta resultat, värda att beakta i arbetsmiljöutredningens fortsatta arbete. I en motion, som behandlas i föreliggande betänkande, tas bl.a. upp frågan om åtgärder mot användning av dieselmotorer vid gruvdrift under jord. Utskottet avstyrker motionen, bl.a. med hänvisning till ett uttalande av socialministern i en interpellationsdebatt förra året. Socialministern framhöll att det framstår som i hög grad önskvärt att finna ett lämpligt alternativ till konventionell dieseldrift under jord och att utvecklingsarbete för att tillgodose detta önskemål är på gång. Jag tror att det finns all anledning att understryka det som socialministern har sagt om att minska behovet av dieseldrift vid underjordsarbete; det gäller både gruvor och andra bergrum, kanske inte minst de senare. Det är inte bra som det är nu, och arbetarskyddsmyndigheterna bör skärpa sig och se till att i varje fall de bestämmelser som finns efterlevs. En annan fråga som tas upp i en motion är enmansbetjäningen på godståg. Med hänsyn till att arbetsmiljöutredningen i sitt fortsatta arbete skall ta upp regler för ensamarbete har vi inte ansett något särskilt uttalande nödvändigt nu, men jag vill understryka vikten av att utredningen snarast möjligt tar upp frågan. I motion nr 2002 har jag föreslagit ändringar i paragraferna 7 a och 8 a i förslaget till arbetarskyddslag. På båda dessa punkter har utskottet gjort förtydliganden som gör att jag är nöjd. I nämnda motion föreslår jag också ett tillägg till 53 §, vilken behandlar förbud mot att använda lokal, maskin, redskap etc. Motionsyrkandet går ut på att sådant förbud endast skall kunna meddelas om verksamheten innebär fara för någon annan, när det gäller yrkesutövare som bedriver verksamhet utan att ha arbetstagare anställda. På den här punkten har vi inte lämnat någon reservation till utskottets skrivning, men jag tror att utformningen av lagtexten kan leda till problem för ensamföretagare.